Fru talman! Jag vill till att börja med säga att jag delar många av de åsikter som herr Lindkvist har framfört beträffande medinflytande för hyresgäster. Men när det gäller en annan del av hans inlägg måste jag replikera på ett annorlunda sätt. Jag avser hans uttalande med anledning av det krav vi ställer att den övre lånegränsen för statliga lån till bostadsbyggandet skall sättas till 90 procent för alla byggherrekategorier. Herr Lindkvist säger: Detta innebär en försämring för de kooperativa företagen och en förbättring för de enskilda företagen. Nej, herr Lindkvist, det är inte den huvudkonklusion man skall göra, utan vårt förslag innebär en friare konkurrens på lika villkor, vilket gynnar alla konsumenter. Jag tycker att herr Lindkvist bör räkna in också detta i sitt resonemang.

Jag tycker uppriktigt sagt, herr Lindkvist, att det i många fall inte är så förfärligt mycket att skryta med. Jag vet inte om herr Lindkvist möjligen hade Tensta och liknande skapelser i tankarna när det yttrandet kastades fram. Vidare frågar herr Lindkvist vad jag vill ha i stället för den politik som förts sedan lång tid tillbaka. Jag vill ha en så fri marknad som möjligt. Det har nämligen visat sig att det fria näringslivet i detta land orkar med att förse oss medborgare med ett överflöd av varor, det orkar med att försörja det här landet med världens högsta skatter. Och jag känner mig ganska övertygad om att det fria näringslivet kanske orkar med båda de funktionerna så länge det får arbeta i fred, men inte längre.
Fru talman! Först ett par ord till herr Wennerfors. Han försökte göra gällande att en övre lånegräns på 90 procent inte skulle innebära försämringar för dem som nu har 95 eller 100 procents belåning av sin bostadsproduktion. Man behöver inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att om man får sämre lånemöjligheter, ställer det större ekonomiska krav på dem som skall flytta in i lägenheterna. Konsekvensen av herr Wennerfors” inlägg är att låglönegruppernas möjligheter att efterfråga lägenheter i nyproduktionen i vissa fall skulle helt försvinna. Det är den faktiska, konkreta innebörden i er motion om en 90-procentig övre lånegräns. Herr Wennerfors har sedan under assistens av herr Adolfsson sagt att det finns någonting som heter fri konkurrens. Herr Adolfsson var nästan lyrisk när han talade om vilken förträfflig skattebetalare det enskilda näringslivet är i vårt samhälle. Är herr Wennerfors beredd att på grundval av det resonemanget medge oss insyn och kontroll över de privata företagen, om dessa skall tillerkännas samma lånegräns som de allmännyttiga och kooperativa? Det finns ett område i samhället där det råder en mycket omfattande konkurrens, nämligen produktionssidan av bostäder. Där tillkommer massor av lägenheter på anbudsnivå. Bättre konkurrensmiljö kan man väl knappast skapa — det tycker jag att herrarna kunde komma överens om. Får jag sedan säga några ord till herr Adolfsson, som är skyldig ett litet svar om paritetslånet — det skulle ha varit intressant att veta vad vi skulle ha fått i stället. Men det är kanske en sak som värker fram så småningom. Herr Adolfsson sade att i sex av sju kommuner finns det inte några möjligheter för den enskilde att få friköpa mark för bostadsproduktion. Men det finns kanske möjlighet att bygga på kommunalägd mark. Det är väl ett utmärkt alternativ. Med tomträtt eller på av kommunen arrenderad mark — det är ju ett alldeles briljant uppslag. Då kommer ju den som skall bygga huset undan en rad kostnader för marken. Jag tror inte detta vore någon nackdel, och det är framför allt en kommunalpolitisk avvägning. Herr Adolfsson sade i slutet av sitt inlägg någonting om att det svenska samhället inte var mycket att skryta med, och han nämnde ordet Tensta, sagt i ett tonläge som om Tensta vore det mest fruktansvärda man kunde råka möta i svenskt bostadsliv. Jag bor alldeles intill Tenstaområdet, herr Adolfsson. Jag vet att en rad av dess servicebehov släpar efter, men jag är helt övertygad om att Tenstaområdet kommer att bli ett av de bästa serviceområdena i hela Stockholm. Vi kan i dag läsa i tidningen att de boende i Tensta nu gått till motattack för att motverka den negativa debatten om detta bostadsområde.

Fru talman! Jag skall bli kortfattad. Jag hade ju väntat mig att få herr Adolfssons synpunkter konkretiserade. I stället kommer han med allmänna önskemål. Dem kan nästan vem som helst instämma i. Men gör en programmering av synpunkterna och låt oss jämföra våra alternativ! Herr Adolfsson har ännu inte sagt ett ord om paritetslånets ersättning. Det hade ändå varit av intresse i den här debatten.

Fru talman! Jag har för avsikt att i mitt inlägg beröra ett begränsat avsnitt i det stora betänkande vi nu behandlat under åtskilliga timmar. Men det är ett avsnitt som i sig är rätt omfattande, nämligen boendemiljön — man kan faktiskt lägga omfattande aspekter på det. Inte minst av många talare i debatten här i dag framgår att det nu börjar bli klart för allt fler att det blir en nödvändighet att skapa goda boendemiljöer — inte minst för att klara t.ex. jämlikhetspolitiken och den sociala anpassningen i ett alltmer urbaniserat samhälle. Man kan t.o.m. gå så långt som att säga att detta är en fråga om friskvård i allra vidaste bemärkelse, Dock har inte miljöfrågorna varit så självklara i alla tider. Det är väl på senare år som detta medvetande har dykt upp. Så sent som 1967, när vi fick den nya bostadspolitiken, sades det i propositionen knappast någonting om bostadsmiljö, om man undantar att det talades litet om vissa servicefrågor. Dessa servicefrågor är naturligtvis i sig nog så viktiga, men det stora greppet på den totala boendemiljön lyste i det sammanhanget med sin frånvaro. Det är ur en synpunkt anmärkningsvärt att så var fallet. I betänkandet Höjd bostadsstandard 1965 refererade man intervjuundersökningar som var gjorda bland flyttningsbenägna bostadsinnehavare. Dessa intervjuer var genomförda så tidigt som 1952 och 1957. En stor procent — 20 procent — anförde där att det var brister i miljön som föranledde deras önskan att flytta. Så sent som i dagens debatt hör vi ifrån statsrådet Holmqvist att vi har kommit långt när det gäller bostadens utformning. Han talar fortfarande bara om bostadens utformning. Det är, som jag sade, ett viktigt led i det hela, men det är inte en helhetssyn. Sedan tillägger han att det mesta om miljön skall komma från enskilda, från organisationer, från företagen och från skickliga kommunalmän. Jag är inte så säker på att detta är till fyllest, även om jag hyser den största respekt för dessa kategorier och deras kapacitet på detta område. Vi har ju under flera år fått uppleva att statsmakterna har preciserat riktlinjer och målsättningar för det mesta på bostadsområdet, och så bör vara fallet även när det gäller ett ur miljösynpunkt förbättrat boende. För att kunna göra det krävs emellertid att olika miljöfaktorers inverkan på boendekvaliteten är någorlunda kända och kartlagda. Ur miljösynpunkt har bostadsområden under mycket lång tid planerats och byggts ut enligt olika teorier och läror från planerares och politikers sida. Jag vill gå så långt att jag säger att på detta område har det varit mera tro än vetande. Naturligtvis har något annat alternativ inte stått till buds, för man har saknat underlag för mera realistiska bedömningar på detta område. Ifrån centern har vi ansett det vara en mycket angelägen uppgift att göra en uppföljning av hur människorna i de sålunda producerade bostadsområdena numera upplever sin miljösituation. Tekniska kvaliteter på själva bostaden, dess närmaste omgivning, olika gemensamhetsanordningar, serviceförsörjningen i vid bemärkelse är givetvis, som jag sade, mycket viktiga, och dessa frågor måste lösas på ett sätt som tillgodoser berättigade krav från olika kategoriers sida. Det var dessa krav som först och lättast kunde konkretiseras av planerare, politiker och bostadskonsumenter, och det är därför naturligt att de på ett tidigare stadium blivit uppmärksammade. Så har skett senast i servicekommitténs delbetänkande som kom i höstas. Den uppmärksamheten har lett till att man numera i större utsträckning vid planering och produktion av nya bostadsområden söker vägar att tillgodose dessa tekniska och funktionella krav på boendemiljön. Det vill jag hälsa med den största tillfredsställelse. Men nu bör en motsvarande uppmärksamhet jämsides med de övriga ägnas även de sociala, kulturella och varför inte allmänmänskliga kriterierna på en god miljö i boendet. Den helhetssyn vi här har på bedömningen av miljökvaliteter har bl.a. kommit till uttryck i centerns partimotion, nr 522, som inom parentes sagt utskottet delar andemeningen uti. Det är viktigt att hålla de synpunkterna i minnet när man går att lösa frågor om den totala boendemiljön. Och det därför att sättet att lösa vissa serviceoch funktionsproblem har stor betydelse även för den psykologiska anpassningen. Ett bland många exempel på en delfråga inom boendemiljön är bostadsområdenas storlek, som kan ha en avgörande inverkan på miljön. Vi vet att stora bostadsområden har förutsättningar att på ett ekonomiskt acceptabelt sätt bjuda ett rikt urval av service, av olika skapade miljöer som tillhör boendets trivsel, exempelvis anlagda grönytor och andra trivselåtgärder. Det förhållandet får emellertid inte leda till att kommuner som har resurser att bygga sådana stora bostadsområden enbart inriktar sitt byggande bara på sådana stora enheter. Det bör uppmärksammas att även mindre bostadsområden som av det skälet har en mindre omfattande service i stället ofta har sådana andra miljöföreträden som t.ex. närheten till strövområden, ren luft, mindre buller osv., att de kan föredras av många boende och då i fullt medvetande om att de där får ett mindre serviceutbud. Men i detta fall gäller det alltså att skapa en valmöjlighet. En annan delfråga som har berörts av flera talare här i dag är kategoriseringen i boendet. Det har i en tidning i dag skrivits om kategoriseringen i Tensta. Jag vet inte om jag vågar ta upp det exemplet efter vad som har nämnts här tidigare i dag. Man konstaterar att segregationen av invandrare var oroväckande stor. Enligt en beräkning som hade gjorts på pastorsexpeditionen i församlingen skulle den tendera att gå emot 50 procent. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Man kan ha aningar om olika sätt att komma till rätta med dessa problem, och jag vill kanske främst peka på bostadsförmedlingens verksamhet när det gäller att anvisa bostäder. Det måste vara en av de primära orsakerna till att förhållandena blir sådana som de är. Men bostadsförmedlingarna har ofta inte något val så länge kommuner bygger sådana stora bostadsområden som jag inledningsvis talade om. Det betyder att bostadsverksamheten i en kommun blir koncentrerad till något eller några få bostadsområden som färdigställs ungefär samtidigt. Jag vet att det är svårt att komma till rätta med den problematiken, men medvetandet om att den finns bör kunna bidra till att den får en lösning. Insikten om den totala miljöns betydelse har lett fram till att olika organ och organisationer har börjat ägna dessa frågor ökad uppmärksamhet. Men vad som saknas är alltså ett samlat grepp som även inkluderar den sociala anpassningen. Det är en av anledningarna, kanske den främsta, till att utskottets samlade minoritet i reservationen nr 6 framför krav om en samlad utredning kring dessa frågor. En sådan utredning bör i sitt arbete samla och utnyttja vad andra utredningar inom detta område har framlagt eller under utredningsarbetet erfarit. Det är vidare i hög grad önskvärt att man anlitar forskningsexpertis också i detta arbete. Resultatet av detta arbete bör framläggas i form av en totalbedömning som kan ge underlag för en prövning av stimulansåtgärder och normer för en bättre miljö i boendet. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationen 6.

Fru talman! I en bostadsmarknad där marknadskrafterna har fritt spelrum kan man utgå ifrån att en god del av bostadskonsumenternas önskemål blir tillgodosedda — herr Lindkvist föredrar att kalla det slumpen. När man i syfte att undanröja missförhållanden som man anser följa av en fri marknad hårt reglerar bostadsbyggandet — såsom har skett här i landet — tar man i själva verket på sig ett mycket stort ansvar. Att stat och kommun inte har lyckats handha detta ansvar så att konsumenternas intressen har blivit tillgodosedda visas bl.a. av problemen kring boendemiljön i förorter som t.ex. Skärholmen och Tensta — problem som tydligen har undgått herr Lindkvist — och också av den otillfredsställda efterfrågan på småhus och mycket annat. Det är detta, herr inrikesminister, som jag tycker är ett avgörande bevis på att allt inte är så bra. Önskemål om vidgat inflytande från de boendes sida på utformningen av bostadsområden, bostadens storlek och standard, boendeform osv., dvs, vad vi kallar för boendedemokrati, ett slags bostadskonsumentdemokrati, är mycket svåra att tillgodose. Vem skall uttala sig om bostadsområden under uppförande, när man inte vet vilka som kommer att bo där? På grund av dessa svårigheter och andra svårigheter har vi inte kommit särskilt långt i bostadsdemokrati i denna mening. Fortfarande uppförs bostadsområden i stil med Tensta, som om ingen debatt hade försiggått. Det finns en annan väg att gå som visserligen inte löser alla problem men till vilken boendedemokratin är ett vettigare komplement. Det är att göra tillräckliga och tillräckligt djupgående undersökningar om vad konsumenterna har behov av och vill ha, kort sagt att skaffa sig tillräckligt underlag av fakta innan man fattar beslut. Kontrasten mellan vad som nu beslutas om fördelningen mellan små och stora lägenheter, om golvyta per rum, om avvägningen mellan flerfamiljshus och småhus osv., kontrasten mellan det och vad vi möjligen vet är skriande stor. Jag instämmer med herr Åkerfeldt. Vi vet inte — vi tycker och vi tror. Debatten i dag återspeglar inte olika värderingar på en fast grundval av fakta utan huvudsakligen bara värderingar. Detta gäller i och för sig inte bara denna fråga. Det är därför, herr Bergman, som jag tror att debatten upprepar sig och inte — som det borde vara i ett demokratiskt samhälle — för utvecklingen framåt, vilket ju är en av poängerna med demokrati. Det är därför som människor i stor utsträckning vänder sig ifrån politiken och inte på något sätt kan finna politisk debatt stimulerande, och inte heller den bostadspolitiska debatten i dag, föreställer jag mig. Vi vet ytterst litet om människors attityd till bostadsformen och bostadsmiljön. Vi vet inte hur efterfrågan på lägenheter med olika antal rum, olika standard, olika kostnader ser ut. Vi vet inte i hur hög grad de äldre flerfamiljshusområdena fungerar tillfredsställande. Vi vet inte effekten av att ett bostadsområde tvärs igenom är helt nytt. Vi vet inte — för att vidga frågan något — effekten av olika boendemiljöer på socialvårdsbehovet, på behovet av fritidsverksamhet, på vårdbehovet när det gäller mentalvården. Vi vet inte vad den snabba omstruktureringen av bostadsbeståndet har för sociala och miljöpolitiska konsekvenser. Vi vet väl strängt taget inte särskilt mycket om de ekonomiska konsekvenserna. Jag hade anledning, tyckte jag, att ta upp förra året på vilken osäker grund vi står när det gäller att bedöma bostadsbyggandets omfattning. Kanske vi rent av riskerar att förbygga oss. I dag konstaterar jag att vi också riskerar att bygga helt fel, vilket har konsekvenser som kanske ännu mer rör de enskilda människorna. För mig är det obegripligt att utskottet anser att ett särskilt riksdagens initiativ till en brett upplagd undersökning är obehövligt. För mig är det obegripligt att man kan sova gott om natten med ett så tungt ansvar som man förvaltar så illa. Jag anser för min del att också reservation 6, som ändå går motion 1169, för vilken jag pläderar, en bit till mötes, drar litet för snäva konsekvenser av det faktum att vi just ingenting vet. Jag avstår dock, som läget nu är, från att yrka bifall till den motionen och yrkar således bifall till reservationen 6.

Herr talman! Utskottet har gått emot motionärernas önskan om en utredning kring tillväxtproblematiken i familjeföretagen. Jag tror emellertid att det vore av värde att närmare undersöka orsakerna till den bristande investeringstakten i denna typ av företag. En nyligen gjord undersökning i Industriförbundet visar, att företag med under 200 anställda höll tillbaka investeringarna under 1970 till ett belopp, som uppgår till nära 40 procent av 1969 års totala investeringsvärde. Samma utredning visar, att investeringsökningarna 1970 praktiskt taget endast ägde rum hos börsföretagen. Det är populärt att härleda detta förhållande till kreditrestriktionerna. Men, herr talman, vore frågan så enkel borde investeringstakten ökat, eftersom dock kreditläget har lättat något. Så är emellertid inte fallet, och orsakerna måste därför sökas på annat håll. En familjeföretagare investerar inte enbart för att arbetskraft och krediter står till förfogande, utan varje investering vilar helt naturligt på en framtidstro, ofta på lång sikt. Då är frågan: Kan den svenska egenföretagaren i dag tro på framtiden? Kan han räkna med lönsamhet och därmed vinst i sitt företag? Regeringens EEC-politik, oron på arbetsmarknaden, vänstergruppernas hätska företagsattityd och det allmännas allt större vilja att dirigera, styra och ställa även i det enskilda näringslivet utgör helt naturligt mörka moln på företagarens himmel. Även för den framgångsrike företagaren reser sig stora hinder framöver. Hur går det, herr talman, för det välskötta familjeföretag, där en framgångsrik företagsledare nu lämnar över till sin son och där sonen uttalar bekymmer för att ”riskera att bli så framgångsrik” att när den dagen kommer han helt enkelt inte har råd att ärva företaget? Kunde en utredning om familjeföretagens tillväxtproblem ta upp kapitalskatternas inverkan, självfinansieringen externt och internt och vinstens betydelse för företagandet skulle mycket vara vunnet för en sakligare debatt på detta område i framtiden. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! I den till näringsutskottets betänkande nr 10 fogade reservationen, som bygger på motionen 1070 av herrar Hedlund och Helén, hemställes att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om en utredning och förslag till åtgärder för att lösa de mindre och medelstora företagens tillväxtproblem, särskilt vad gäller industriella innovationer. Teknisk utveckling och innovation, som inom mindre och medelstor tagens tillväxtproblem industri och i vissa fall särskilt inom dessa industrigrupper står på en hög nivå, är ett område som hittills inte blivit föremål för uppmärksamhet i någon större omfattning. Inom mindre och medelstor industri finns med all sannolikhet en stor och outnyttjad potential vad gäller industriella innovationer.

Det är som framhålles i det avsnitt av motion 565 som åberopas i motion 1070 en förutsättning för att vi skall kunna hävda oss på ett vidare fält, att vi snabbt kan ta upp och omsätta nya utländska och egna rön och erfarenheter i produktionen. Med den ökande konkurrensen både i Sverige och på exportmarknaderna skärps kraven på förbättrad och förfinad produkt. De företag som har förmåga och kraft att snabbt omsätta dessa nyheter har de bästa förutsättningar att hävda sig i det hårdnande konkurrensklimatet. Konjunkturinstitutet målade i sin höstrapport dystra färger då det gäller efterfrågan och sade, att såväl den inhemska som den utländska efterfrågan torde komma att mattas under nästa år. Detta innebär, att det redan nu hårda konkurrensklimatet kommer att bli än bistrare. Det är därför angeläget att en utredning om åtgärder för att lösa de mindre och medelstora företagens tillväxtproblem och då särskilt vad gäller industriella innovationer kommer till stånd. Utskottet hänvisar i sitt avslagsyrkande på motionen till att delegationen för de mindre och medelstora företagen kan förutsättas utan särskilt åläggande pröva behovet av sådana åtgärder. Vi reservanter förlitar oss inte på denna av utskottet närda förhoppning, eftersom det inte klart framgår att delegationen har att pröva frågan om sådana åtgärder, detta enligt den redovisning som finns i utskottets betänkande nr 9. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservationen av herr Börjesson i Glömminge m.fl.

Herr talman! Det är nu sex år sedan det statliga partistödet beslutades. Jag vill gärna ge till känna att från vårt håll och från folkpartihåll var man den gången mycket skeptisk och avvisande. Det finns måhända de här i kammaren som därför tycker att det är underligt att vi i år tar initiativ när det gäller partistödets utformning. Jag skall inte gå in på motiveringarna för det, men jag är beredd att göra det om så skulle tarvas. Nu har vi partistödet och det är ju så att när man har vant sig vid social hjälp en tid så är det svårt att undvara den. Vi får nu göra det bästa av partistödet. När partistödet beslutades 1965 anförde utskottet också att systemets detaljutformning borde bli föremål för översyn sedan erfarenhet vunnits. Sådan översyn har oppositionen yrkat år efter år alltsedan 1967, men regeringspartiet har inte varit intresserat av saken. För ett stort majoritetsparti har det naturligtvis varit angeläget att ha den nuvarande konstruktionen för stöd. Man har tagit in stora mandatpengar och givetvis varit tillfredsställd med det. Segervalet 1968 inbragte ju 720 000 nya kronor till det partiet. Men i år, sedan oppositionen fått övertag, är man genast mer angelägen att verkställa översyn av reglerna för partistödet, för att komma ifrån oppositionens besvärliga yrkande. Den princip som vi har funnit självklar från början, om man skall ha partistöd, är grundbidragsprincipen. Det är nämligen självklart att varje parti måste betrakta hela landet som sitt arbetsfält. Man måste ha en partiapparat som når ut till alla delar av landet. Det gäller inte bara att värva och på nytt vinna sina egna utan man vill också nå vidare. Jag vill t.ex. med vår politiska information också nå utskottets värderade talesman från Malmö. Även om jag inte har alltför stora förhoppningar om att vinna hans själ för moderat politik, vill vi ändå nå ut till honom och alla. Det betyder att alla partier har grundkostnader som är lika. Det är en axiomatisk sanning som på intet sätt tarvar någon ytterligare utredning. I år har man fört in ett nytt argument i detta sammanhang och talat om pressen — det är ju aktuellt på olika sätt — och menar att de borgerliga partierna har en press som ger ett extra handtag när det gäller att nå ut med det politiska budskapet. Man skulle alltså ha större tillgång till press än vad regeringspartiet har. Med anledning av det påståendet kan för det första sägas att det är en tvivelaktig sanning. Pressen ställer sig mer och mer oberoende till partierna och driver en egen, ofta rätt svårklassad politik. Det gäller väl i synnerhet de tidningar som tidigare har stött oss. Vad Skåne beträffar torde väl t.ex. socialdemokraterna ha väl så stor glädje av den s.k. oberoende liberala pressen i Malmö som vad moderaterna har. Vill vi nå ut med vårt politiska budskap bland miljonen svenskar där nere, får vi sannerligen lita mera på postverket än på pressen. För det andra kan sägas att även om pressen är välvillig, kan den inte ersätta partikanslier och partifunktionärer, som i stor utsträckning sköter den politiska verksamhetens planering och effektuering. Jag tror att vi i detta sammanhang kan lämna diskussionen om huruvida borgerligheten eller regeringspartiet har favör av pressen. Går vi till andra massmedia, till radio och TV, är det nämligen ganska klart att ett statligt monopolföretag alltid kommer att stå närmare det parti som representerar regeringen än de andra partierna. Det är nog tyvärr ofrånkomligt. Därtill kommer ju att ett regeringsparti har en hel rad resurser som de andra partierna saknar. I och med att man är i regeringsställning har man större tillgång till sakkunnigt folk, utredningsapparater osv. Grundbidraget skulle få ur världen många av de orättvisor som nu vidlåder partistödet. Ett bidrag bara knutet till mandat måste i det långa loppet skada den politiska demokratin och på längre sikt driva på en ensidig utveckling av partistrukturen. Den som vinner valet ett år får större ekonomiska möjligheter att föra ut sin propaganda till folket och därmed lätt nog kunna bädda för en seger också påföljande val, och den som förlorar ett val har av motsvarande skäl alla möjligheter att förlora också nästa val. Det är klart att där också spelar in de politiska idéer man torgför. Också vid ett status quo, som vi väl trots allt i stort sett har just nu, så tycker jag nog att partistödet med sin nuvarande konstruktion är skadligt för den politiska demokratin. Den konserverar nämligen den nuvarande partistrukturen och hindrar politisk förnyelse. Det är väldigt svårt för nya partier att göra sig gällande. Det är praktiskt taget omöjligt för smärre partier, och de behöver inte vara så små heller, utan även partier som har ”ett icke obetydligt stöd i väljaropinionen” — för att citera en av de fyra principer som ligger till grund för partistödet — saknar möjligheter att få stöd. 1970 togs som bekant en höjning av partistödsgränsen från 2 till 4 procent. 4 procent av väljarunderlaget motsvarar bortåt 180 000 människor, som alltså kan ställas utanför möjligheter till stöd, medan alla de större partierna får dylikt stöd. En sammankoppling med kvalifikationsprocenten för riksdagsmandat är inte försvarlig. Har man accepterat partistödet, så har man därmed också accepterat att pengarna och den verksamhet som dessa kan ge anledning till är en av förutsättningarna för erhållande av representation i riksdagen. I så fall bör, anser jag, partistödet komma före den tidpunkt då man har möjlighet till mandat i riksdagen. Det är på den här punkten som vi vidhåller vårt yrkande om utredning för att få fram en annan konstruktion, som förtar tröskeleffekten vid fyraprocentsgränsen. Ett accepterande av partistödet i enlighet med de 1965 godtagna principerna borde ge chans till stöd låt oss säga redan vid 2 procent. En avtrappning av grundbidraget vore rimlig för partierna under den nuvarande fyraprocentsgränsen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen som är knuten till konstitutionsutskottets betänkande nr 27. Jag har inte nämnt någonting om det kommunala partistödet. Herr Strindberg kommer att behandla den frågan från vårt håll.
Herr talman! Det statliga och kommunala partistödet har på ett mycket viktigt sätt gett de politiska partierna större möjligheter att nå ut till människorna med sin information och genom sin organisation. När jag för sju-åtta år sedan skrev debattboken ”Vår fattiga politik” hade man ännu inte börjat diskutera tanken på ett statligt partistöd. Temat i den boken var: gör de politiska partierna mindre ekonomiskt beroende av grupper och institutioner, ge partierna en säkrare ekonomisk bas för sin verksamhet, se till att partierna får ökade resurser till gagn för debatten och demokratin. Ett år senare var det statliga partistödet ett faktum. Men det stod strid om partistödet 1965 när det infördes, och mycket av vad som då sades från olika håll framstår i dag som föråldrat och ohållbart. Nu är uppslutningen från alla partiers och nästan alla politikers sida fullständig. För oss som hela tiden arbetat för den här reformen är det en källa till glädje. Att vi bör ha statligt partistöd anser nu alla; det är konstruktionen och kanske storleken på stödet som debatten gäller. När jag skrev boken ”Vår fattiga politik” försökte jag resonera om hur bidragen till partierna skulle utformas. Att ge alla partier lika stora anslag var inte rimligt. Större partier hade nog, i regel, större utgifter än mindre partier. Och lika bidrag skulle på ett orimligt sätt stimulera till partisplittring. Att ge bidragen helt och hållet efter röstsiffror eller mandat i riksdagen var heller inte rimligt. Ett parti som arbetar och har röster i hela landet har vissa baskostnader som är nödvändiga: t.ex. expedition, kontorsutrustning och ombudsman i varje län. Och vissa utgifter är desamma för ett stort som för ett litet parti. Om man vill sända en broschyr till alla hushåll i en stad, i en valkrets eller i hela landet kostar det lika mycket för det stora som för det lilla partiet. Därför borde man, det var min slutsats, nå en kombination av grundbidrag lika för alla partier med viss representation i riksdagen, och mandatbidrag som är proportionellt efter storleken i riksdagen. Exakt hur proportionen skall vara mellan de båda bidragen kan vara svårt att säga, och ett visst mått av godtycke på den punkten är ofrånkomligt. Men en kombination av grundbidrag och mandatbidrag är nödvändig för att skapa ett så rättvist system som möjligt. Nu blev inte detta konstruktionen av det statliga och kommunala partistödet. Det bygger ju helt på den proportionella principen. I flera år har den ensidigheten i bidragets uppbyggnad kritiserats. I år har flera motioner väckts som alla kräver införande av grundbidrag. Bakom de motionerna står företrädare för fyra partier. Den tanken har vi tagit fasta på i konstitutionsutskottet i de båda reservationerna till betänkandena nr 27 och 28. Vi begär att riksdagen nu beslutar införa ett grundbidrag på 1 miljon kronor för varje riksdagsparti som erhållit utjämningsmandat. Och vi vill till nästa års riksdag ha förslag om avtrappningsregler för grundbidraget för partier som fått ett stort antal röster men inte nått upp till 4 procent av valmanskåren. Vi begär också förslag om en motsvarande reform för det kommunala partistödet till nästa år. Genom att nu besluta om införande av grundbidrag skulle riksdagen i handling slå fast en viktig princip och nå en ökad rättvisa. Det vore en bra utgångspunkt för de båda följande reformerna nästa år — om avtrappningsregler för det statliga partistödet och för konstruktionen av det kommunala partistödet. Det finns inga skäl att vänta längre på att införa ett grundbidrag. Det har ju nu gått sex år sen det statliga partistödet blev verklighet. Majoriteten i utskottet vill inte gå med på att öka rättvisan så som vi begär. I stället vill man nu ha den utredning, som man tidigare har förvägrat oppositionen.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 Det är inte små arbetsuppgifter för utredningen som man här skisserar. Man skall tydligen utreda hur pengarna använts, hur det påverkat organisationen, hur informationen har kunnat vidgas med deras hjälp, vilka konsekvenser partistödet annars haft, vilka möjligheter olika partier har att nå ut till allmänheten, tidningarnas roll — alltså både dagspress, veckopress, fackförbundspress m.m. — rimligen också hur etermedia påverkar informationsmöjligheterna, om regeringspartier och oppositionspartier här har olika förutsättningar, etc. etc. Problem av det slaget måste tydligen ingå i utredningen om man får döma av utskottets utlåtande. Hur en sådan utredning skall kunna ”ske med skyndsamhet”, som utskottsmajoriteten också skriver, är obegripligt. Avsikten med den här utredningen är väl i stället att så länge som möjligt skjuta upp reformen med grundbidraget. Förut förhalade man frågan genom att säga nej till en utredning. Nu gör man det genom att vilja lassa på en utredning sådana arbetsuppgifter att den inte kan bli klar förrän om flera år — om man skall fullgöra de uppgifterna. Inom oppositionen har vi blivit lite trötta på att vänta år efter år på en reform. Därför vill vi nu ta det första steget, och jag yrkar bifall till reservationen i konstitutionsutskottets betänkande nr 27. Det steg vi tar är verkligen inte särskilt stort. Det är ett viktigt steg genom att principen om grundbidrag får riksdagens sanktion, om en majoritet nu röstar för den. Men kravet är inte särskilt långtgående. Av det samlade partistödet skulle med reservationens krav omkring en sjättedel utgå i form av grundbidrag. Inte heller är den här utgiftsökningen på 5 miljoner kronor anmärkningsvärd. När det statliga partistödet infördes 1965 uppgick det till 23 miljoner kronor. Om dess realvärde hade behållits de här åren och man alltså ökat stödet enbart i takt med prisutvecklingen, skulle det nästa år behöva uppgå till omkring 32 miljoner kronor. I år skulle partistödet, för att behålla 1965 års köpkraft, behöva vara 30,5 miljoner kronor. Det resultatet har en utredning, gjord av riksdagens upplysningstjänst, kommit fram till. Reservanterna begär nu att 29,5 miljoner kronor skall gå till statligt partistöd. Det är ett mindre belopp än vad partistödet skulle ha varit om det hade värdesäkrats. Vår linje innebär alltså inte ens att man helt återställer värdet av partistödet till 1965 års nivå men att man når en bra bit åt det hållet samtidigt som man genom konstruktionen inför en större rättvisa. Hittills i debatten har man från socialdemokratiskt håll polemiserat mot kravet på grundbidrag. Man har inte velat vara med om den reformen. Den fråga som jag måste ställa till utskottets talesmän är därför: Förnekar ni att vissa utgifter för de politiska partierna är ungefär desamma för små som för stora partier? Det är kärnfrågan i den här debatten.

Herr talman! Fria politiska partier är lika självklara som nödvändiga i vår demokrati. Utvecklingen i det moderna samhället ställer ständigt ökade krav beträffande de ekonomiska resurserna för partiernas verksamhet. Det gäller för deras organisatoriska uppgifter men kanske framför allt för deras betydelsefulla roll som opinionsbildare och som kontaktinstrument mellan enskilda människor och samhället. Det är ett oeftergivligt krav att när ekonomiska resurser ställs till förfogande skall de på intet sätt vara styrande i partiernas verksamhet. När det statliga partistödet infördes 1965 var detta en ytterst viktig åtgärd just för att ge de politiska partierna ökade resurser, men det var också viktigt att detta skulle ske utan någon som helst kontroll eller insyn i partiernas verksamhet. Det är en självklar sak, som aldrig får ifrågasättas. Om det fanns delade meningar när stödet infördes 1965, kan man i dag konstatera, att uppslutningen bakom det statliga partistödet är total. Jag måste säga att jag inte delar herr Werners i Malmö uppfattning att det är ett socialbidrag som har kommit och som vi måste ta emot. Det är tvärtom så att det är nödvändiga ekonomiska resurser, som utan inriktande verksamhet ställs till partiernas förfogande och som de måste ha för att kunna fritt utöva en opinionsbildande verksamhet. Jag vågar också påstå att även andra i dag aktuella åtgärder på ett parallellt område säkert kommer att få samma framtida välsignelse. Även om enigheten om partistödet således är stor, innebär det inte att vi är ense i alla delar beträffande reglerna för dess utanordnande. Det gäller konstruktionen med att bidraget utgår endast per mandat och med lika belopp per mandat. Som framhållits i motionen 523 är väsentliga kostnader lika för alla partier oberoende av antal mandat. Hit hör, som har nämnts tidigare i debatten, informationsmaterial till väljarna och även del av personaloch administrativa kostnader. Därför måste det vara rimligt med ett grundbidrag lika till alla partier kompletterat med bidrag per mandat. Det av oss föreslagna bottenbidraget på 1 miljon kronor utgör ungefär en sjättedel av det sammantagna bidraget. Det måste vara ett rimligt komplement för att ge materiellt innehåll åt de principer som ligger bakom förslaget. Ett annat inslag i reglerna för stödet är att detta helt knytes till i riksdagen representerade partier. Det måste starkt ifrågasättas om inte den s.k. tröskeleffekten är alltför svår att komma över för mindre partier. Nuvarande valsystem innehåller som bekant spärregler för rätt till utjämningsmandat. Partier skall uppnå minst 4 procent av rösterna i landet eller 12 procent i enskild valkrets. Vi vet att huvudmotivet för dessa spärregler är att inte uppmuntra till partisplittring och därmed försvaga handlingskraften i vårt parlamentariska system. Jag skall inte i det här sammanhanget göra några värderingar beträffande dessa spärregler. Men det är en väsentlig skillnad mellan regler som reglerar partiernas representation och partigruppernas möjlighet att arbeta och verka för att nå representation. Etablerade partier måste vara synnerligen liberala i sin syn på mindre partiers strävan att bedriva verksamhet för att få ökat inflytande i samhället. Därför måste det enligt min uppfattning vara rimligt att partier av viss storlek, som dock inte har nått upp till mandat, får visst partistöd. I motion till föregående års riksdag var vi några centerpartister som skissade förslag om partistöd till partier som uppnått 2 procent av rösterna men inte 4 procent. Det måste vara rimligt att införa regler som har detta syfte. I reservationen föreslår vi således att ett grundbidrag på 1 miljon kronor till varje i riksdagen representerat parti skall beslutas och att förslag skall föreläggas nästa års riksdag om regler för ett avtrappat grundbidrag för partier som ej erhållit utjämningsmandat.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

Herr talman! Det vore frestande att ta upp en mera ingående debatt om samhällets stöd åt partiernas verksamhet ur rent principiella synpunkter. Jag skall avstå från detta och endast hänvisa till riksdagsdebatten 1965. Jag var då talesman för utskottsmajoriteten, och jag tog i ett anförande upp högerpartiets och folkpartiets invändningar och de faror man ansåg hota vårt demokratiska samhälle genom införandet av ett partistöd. Detta anförande slutade jag, herr talman, med att uttala förvissningen om att tillfredsställelsen med ett positivt beslut kommer att bli minst lika stor inom högern och folkpartiet som inom övriga partier trots den hårda debatt som förts. Jag har i hög grad blivit sannspådd. Det finns i dag ingen som bestrider att det nuvarande systemet fungerat i stort sett tillfredsställande, vilket konstateras i utskottets betänkande. I debatten i dag för man inte resonemanget för eller mot ett partistöd. Alla partier är överens om dess nödvändighet; det är ingen i dag som har hävdat den meningen att vi skulle slopa stödet åt partierna. Jag vill erinra om debatten 1965, där herr Sjöholm bl.a. sade att partistöd är fullständigt omöjligt i en demokratisk fri stat. Och herr Mårten Werner sade att partistödet är felaktigt, ty det byråkratiserar våra partier, skärper motsättningar och blodtappar idealiteten. Detta är alltså det tillstånd som vi nu skulle befinna oss i, om de som gjorde dessa uttalanden haft rätt i sin bedömning 1965. Jag vill däremot gärna instämma i vad herr Wedén anförde i debatten 1965, då han sade: ”Det går inte att ersätta en viss brist på äkta engagemang och ansvarskänsla med en allt större perfektion hos propagandakampanjer. Politiken är inte bara handlingar för folket, inte bara att låta medborgarna välja mellan olika alternativ. Politikernas inflytande måste också grunda sig på ett medvetet engagemang hos så många medborgare som möjligt.” Jag är helt överens med herr Wedén i dessa stycken, och ingen har i dag heller påstått att partistödet motverkar ett sådant engagemang. Nej, man gör gällande den rakt motsatta meningen — i varje fall är förhållandet sådant inom socialdemokratin — att detta partistöd har medverkat till en större aktivitet ute i organisationerna genom att de beretts större ekonomiska möjligheter att anordna informationsmöten osv. Jag konstaterar i dag att t.o.m. herr Mårten Werner har ändrat mening. Han vill i dag anslå 1 miljon mera till kommunistiska partiets verksamhet än vad den socialdemokratiska regeringen har föreslagit i den föreliggande propositionen. Han känner i dag ingen ängslan inför skattebetalarnas reaktioner när det gäller att öka partistödet med 5 miljoner kronor. Jag vill erinra om vad han anförde 1965: ”Beträffande skattebetalarna måste det väl ändå vara en from önskan departementschefen hyser då han menar att detta partistöd har förankring i en bred opinion. Inte är förmånen att få betala skatt så omåttligt populär i vårt land att man till och med struntar i vad skatten går till. Nu skall man betala skatt till objekt som man kanske inte alls vill veta av — det må vara högerpolitik eller kommunism. Visserligen har nu kommunistiska partiet berikats med både moral och religion genom min gode vän Sven Hector. Men det kan nog befaras att herr Hermansson kryper ur fårskinnspälsen och bits som en varg när han får chans, Det är inte rätt att folk skall behöva betala till det med skattemedel.” Så långt herr Werner. Men, herr talman, inte ett ont ord om en syndare som sig omvänder. Och därmed lämnar jag herr Werners förflutna i den här frågan. I dag är han beredd att utan någon som helst utredning öka bidraget till kommunisterna med 1 miljon i förhoppning om syndernas förlåtelse och ett lika stort plus till sitt eget parti. Jag vill här gärna erinra om de varningar som uttalades av herr Ohlin och bl.a. också av herr Ullsten för att tillfälliga riksdagsmajoriteter skulle kunna ändra på bidragsgrunderna. Dessa talare ville därför ha en särskild anordning som skulle försvåra och förhindra detta. Jag säger det som ett svar på vad som uttalades av herr Ahlmark, när han nu framförde tanken på en ändring av partistödet redan i dag. Vi hade väl inte väntat att vi nu skulle få uppleva att talesmän för folkpartiet skulle uppträda med sådana förslag. Det är, tycker jag, en spekulation att söka åstadkomma en ändring av grunderna utan någon som helst utredning. Redan vid beslutets fattande 1965 uttalade utskottsmajoriteten att partistödet inte kunde fastställas som en i alla delar för framtiden orubblig ordning. Men först sedan erfarenhet vunnits av systemet borde en översyn göras av detaljutformningen, varvid dock de fyra huvudprinciperna inte får överges. Jag hade särskild anledning understryka detta i debatten 1965 som svar på herr Ohlins utredningskrav.

Som jag nämnde förutsågs redan vid partistödets tillkomst 1965 att en översyn borde göras när erfarenhet vunnits. Tiden för en sådan översyn är nu inne. Det är många förhållanden av betydelse för systemets utformning som nu har ändrats. Sedan systemet tillkom har vi fått ett kommunalt partistöd, som bygger på samma principer. Vi har också fått enkammarriksdag och nytt valsystem. Vidare har i år till riksdagen framlagts förslag om särskilt stöd till dagspressen. Detta kräver en översyn av partistödet. Tidigare har partistödet också haft i uppgift att stödja partipressen, och detta är anledningen till den kanske något oklara formulering som finns i utskottets betänkande, när utskottet hänvisar till pressens betydelse för spridning av information om partierna. Det är självklart att denna översyn bör ske med stor skyndsamhet. På vårt håll menar vi att förslag bör framläggas och även beslut om möjligt fattas redan under kommande år, dvs. under 1972. Vi tror inte att det är så svårt som herr Ahlmark gjorde gällande att skaffa sig den översyn som erfordras för att bedöma hur förändringen skall göras i det fallet. Utredningen bör emellertid vara förutsättningslös och som utgångspunkt ha de fyra grundprinciperna enligt skrivningen i utskottets betänkande. Detta innebär inte att man inte kan tänka sig en annan konstruktion än den nuvarande. Utredningen bör kunna överväga införande av grundbidrag eller andra lösningar, som kan medföra att rikspartier som ligger i närheten av att erhålla mandat i riksdagen kan få partistöd. Vi menar att det bör kunna gå att finna lösningar som gör detta möjligt. I övrigt vill jag i detta sammanhang hänvisa till vad utskottet anfört i sitt betänkande. Översynen bör också omfatta det kommunala partistödet. Jag skall emellertid inte nu ingå på den frågan, eftersom en senare talare kommer att ta upp den saken. Det har anförts att det nuvarande partistödet skulle vara i hög grad orättvist. Detta har bl.a. herr Werner i Malmö gjort gällande.

Moderata samlingspartiet hade sålunda vid det senaste valet 11,5 procents andel av väljarkåren och fick i partistöd en utdelning på 12,1 procent. Centerpartiet hade 19,9 procent av väljarkåren och fick 18,3 procent i partistöd. Folkpartiet hade 16,2 procent av väljarkåren och fick 17,1 procent i partistöd. Socialdemokraterna hade 45,4 procents andel av väljarkåren och fick 47,4 procent i partistöd. Vänsterpartiet kommunisterna slutligen hade 4,8 procents andel av väljarkåren och fick 4,1 procent i partistöd. Det är klart att man kan ha olika meningar om vad som är rättvist i detta sammanhang. Herr Ahlmark frågade om jag ville förneka att alla partier hade vissa utgifter som var desamma oavsett om partierna var stora eller små. Jag skall ingalunda förneka att det finns utgiftsposter i partiernas verksamhet som är lika för alla partier. Det, menar jag, kommer väl en utredning att visa. Om införandet av ett grundbidrag skulle lösa det problemet på ett mer acceptabelt sätt än de nuvarande reglerna, har vi från vårt håll — det vill jag klart deklarera — inte några invändningar mot en sådan lösning utan är beredda att acceptera den. Men vi vill som sagt i första hand avvakta utredningens resultat. Och jag vill gärna säga att jag är helt ense med herr Werner i Tyresö om att utredningen bör bedrivas så att beslut om möjligt kan fattas redan vid nästkommande års riksdag. Herr talman! Med detta korta inlägg ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bara ett par ord med anledning av herr Adamssons predikan till mig. Det är klart att jag är smickrad över att herr Adamsson citerar ur mina efterlämnade skrifter. Men det är en mycket äventyrlig citeringskonst han utövar när han plockar ett ord här och några meningar där ur deras sammanhang. Det är självklart att partistödet har kommit för att stanna. Det vore ovettigt av oss att obstruera mot det. Och när man nu har misstänkliggjort både enskilda och kollektiva givare återstår för resten snart inte mycket annat än att få del av de allmänna medlen. Men jag står fast vid att idealiteten på visst sätt har vikit. Vi vet nog alla att det i dag är svårare att få folk att offra till politiska partier; de hänvisar till att vi ju har vårt partistöd. Herr Adamsson tycker att jag har tagit ett steg framåt. Det tycker jag att herr Adamsson har gjort också. Tidigare om åren har han menat att vi chevalereskt skulle avstå från det statliga partistödet, därför att vi principiellt varit motståndare till det. Jag har gång på gång försökt undervisa honom om att det är en orimlig ståndpunkt. Man måste ju spela på lika villkor och med samma möjligheter. Det hedrar herr Adamsson att han inte tog upp detta i dag. Det hade ju för resten varit mycket allvarligt; då kunde ju herr Adamsson ha kommit i samma situation. Ponera att förslaget om 1 miljon i grundbidrag går igenom i dag. Då skulle ju herr Adamsson rimligtvis avstå från den miljonen, i enlighet med sina tidigare åsikter. Men när vi nu har partistödet, menar vi att det gäller att utforma det så rättvist som möjligt. Herr Ahlmark har redan talat om förslaget om ett grundbidrag på 5 miljoner kronor; och att det var i överensstämmelse med kostnadsstegringar och prisutveckling att höja anslaget till bortåt 30 miljoner. Skulle grundbidraget tas ur det redan befintliga partistödet, skulle ju regeringspartiet förlora på kuppen, så förslaget bör ses som en generositet inte bara mot kommunisterna utan i synnerhet mot herr Adamssons parti.

Herr talman! Jag tycker att det är glädjande att herr Adamsson nu inte längre förnekar att det finns utgifter som är lika för alla partier, oavsett om de är stora eller små. Det måste väl innebära att man nu — i motsats till tidigare — har börjat acceptera tanken på grundbidrag i det statliga partistödet. I så fall har socialdemokratin ändrat mening, och jag noterar det med glädje. Självfallet medger jag samtidigt att man på många håll inom folkpartiet också ändrat mening under de år som gått. Jag håller helt med herr Adamsson om att det var mycket konstigt som sades 1965 när detta stöd infördes. Men från liberalt håll anfördes ändå i herr Sörensons reservation, som en majoritet inom folkpartiet röstade för, att det fanns utgifter som var lika för alla partier och att man därför skulle utreda ett system ”med fast grundbelopp och tilläggsbelopp i förhållande till partiernas styrka”. Jag kan därutöver inte låta bli att påpeka vad herr Adamsson själv sade i debatten 1965. Jag citerar ur hans anförande i andra kammaren för att visa att jag för min del har haft precis samma uppfattning under alla dessa år: ”De som tidigast och aktivast arbetat för statligt stöd åt partiverksamheten återfinns inte inom socialdemokratin utan framför allt inom folkpartiet och centerpartiet. Jag vill erinra om en bok av en ung folkpartist som bär titeln ”Vår fattiga politik” och som tar upp dessa ting till en ingående diskussion.” Jag har alltså stått fast vid samma linje hela tiden; det framgick av vad herr Adamsson sade för sex år sedan. Sedan påstår man, att innan grundbidrag införs, måste vi ha en utredning. Det har förvånat mig en del, eftersom socialdemokratins linje 1965 var att man absolut inte skulle ha en utredning om de här sakerna. Statsminister Erlander sade, när herr Ohlin den gången krävde en utredning: ”Nå, men mandatfördelningen som grund för partiernas bidrag? — — — Men vilken utredning skulle kunna belysa den saken? Det är ett politiskt ställningstagande och ingenting annat. Alla här vet precis lika mycket i dag som efter en lång utredning.” Detta sades alltså när det statliga partistödet infördes. Då behövdes ingen utredning av partistödet. Inte ens konstruktionen av anslaget behövde granskas, för det var ett politiskt ställningstagande. Men när nu vi — med samma argument som anfördes 1965 i herr Sörensons reservation — vill ändra konstruktionen så att den blir mer rättvis, då blir plötsligt en utredning så väldigt viktig. Då kan man lära sig så mycket av den utredning som man alltid tidigare avvisat! Varför denna skillnad, herr Adamsson? Förut sade man nej till en utredning för att förhala införande av grundbidrag. Nu hoppas man väl kunna lasta på en utredning så många saker att man kan fortsätta förhalningen med en utredning. Eller också har man ändrat mening och tänker lägga fram förslag 1972. För vår del anser vi att riksdagen redan nu bör sanktionera principen om grundbidrag som komplement till det nuvarande partistödet.
Herr talman! Det var med stort intresse jag avvaktade herr Adamssons svar på de frågor som herr Werner i Tyresö ställde. Det var av intresse därför att samma frågor ställdes i utskottet utan att något svar gavs beträffande tidpunkten. Man uttryckte sig mycket glidande om när en eventuell översyn skulle vara klar. Det kanske mest intressanta är ändå att få höra hur herr Werner i Tyresö kommer att uppfatta herr Adamssons svar. Det är det vi väntar på att få ta del av. Jag skall inte göra några bedömningar, men jag vill ändå redan nu säga, att med det resonemang som förevarit i utskottet och det svar som herr Adamsson gav här i kammaren skall det bli intressant att se hur pass förnöjsam herr Werner i Tyresö är.

Herr talman! Jag skall gärna medge att jag inte citerade allt vad herr Werner i Malmö sade i debatten 1965. Jag antydde t.ex. inte detta om att vi nästan var ute och tog änkans sista skärv; jag vill erinra om att herr Werner i Malmö menade att dessa pengar i första hand borde gå till pensionärerna.

Man kan väl fråga sig om det är så alldeles rättvist. Jag menar nog att riksdagen inte har anledning att föregripa utredningen på denna punkt, utan en utredning får väl ändå överväga hur bidraget skall utformas. Herr Ahlmark sade att vi var överens om att vissa utgifter var lika stora för alla partierna. Ja, men jag är inte alldeles övertygad om att vi är överens om vilka av dessa utgifter som är lika stora för alla partierna. Här kan det hända att det råder delade meningar mellan mig och herr Ahlmark, om vi skulle gå in på en mera ingående diskussion. Men jag skall inte ta upp detta. Jag vill gärna ge herr Ahlmark den trösten att säga att jag aldrig har betraktat honom såsom någon motståndare till tanken på partistöd. Vi vet ju ändå att herr Ahlmark 1965 tillhörde den minoritet inom folkpartiet som hade såsom sin talesman i utskottet herr Sörenson. Det är ju ganska intressant att konstatera att herr Ohlin vid det tillfället ville ha en utredning om dessa frågor. Han ville också ha införd en spärr för att inte tillfälliga majoriteter skulle kunna ändra på bidragets konstruktion. Vad är då mera logiskt, om vi skall ändra på bidragets konstruktion, än att man tänker sig att det föregås av en genomgripande utredning så att ledamöterna har möjlighet att ta ställning efter denna?
Herr talman! Herr Adamsson menade att ett grundbidrag inte var så där särskilt rättvist, eftersom här står ett stort parti emot tre andra. Det är väl riktigt. Men herr Adamsson vet också att vi har nu en gång tre partier och därmed olika kanslier och funktionärer. Jag för min del skulle gärna se att vi hade ett enda oppositionsparti och arbetar för det. Vi får väl hoppas att den dagen kommer. Därtill kan man väl lägga att utöver ett grundbidrag, lika för alla, har dock regeringspartiet därtill de resurser som jag omnämnde och som alltid följer med det parti som innehar regeringsmakten.
Herr talman! Jag är litet förvånad över herr Adamsson på en punkt, nämligen då han säger att det är så oerhört viktigt att få en utredning om detta. Jag har följt herr Adamssons övningar i det förflutna. Han sade faktiskt 1965, då partistödet infördes: ”Detta är en politisk bedömningsfråga, som inte några om än aldrig så långa utredningar kan ge något entydigt svar på.” Men nu när det gäller att skapa ökad rättvisa blir plötsligt en utredning så väldigt nödvändig. Jag förstår inte denna skillnad från 1965 till 1971. Sedan blev jag också litet besviken på herr Adamsson. Jag fattade honom så i hans första anförande att han hade accepterat principen om grundbidrag, eftersom det finns utgifter som är lika för stora och små partier. Nu börjar han plötsligt polemisera mot tanken på grundbidrag och påstår att det inte skulle vara rättvist av olika skäl, som jag här inte går in på. Då anknyter herr Adamsson till en gammal linje inom socialdemokratin. I propositionen 1965 står följande: ”Om man vill undvika att bidragssystemet inbjuder till en uppsplittring på småpartier eller får andra, inte avsedda återverkningar på partiförhållandena kan något annat än en proportionell beräkning efter enhetliga grunder inte komma i fråga. Konstruktioner, som t.ex. kombinerar ett för alla bidragsberättigade partier lika stort grundbelopp med ett proportionellt beräknat tilläggsbelopp, torde av denna anledning sakna aktualitet.” Nu undrar jag: Står herr Adamsson fast vid propositionens ord från 1965 och avvisar grundbidrag? Eller har ni ändrat er och är beredda att acceptera grundbidrag nästa år? Kan vi få ett klart besked i den frågan?

Herr talman! Redan år 1965 anförde utskottet att den här frågan borde bli föremål för en översyn längre fram, sedan erfarenhet vunnits. Med detta har man ändå sagt att det hela inte är fastlagt för evig tid. Jag ville med mitt tidigare svar ha sagt att jag när det är fråga om grundbidrag inte vill ta ställning till beloppets storlek och konstruktion på det sättet att det skall fastställas till 1 miljon kronor för varje parti, såsom de borgerliga partierna nu föreslagit. Det kan tänkas att avvägningen bör vara en annan, men det får utredningen visa. Det kan också tänkas att det finns andra lösningar, som tillgodoser det intresse alla partier har, nämligen att få bidrag till de kostnader som anses vara lika för alla partier — oavsett partiernas storlek. Jag tycker att utredningen bör kunna klara upp även den frågan. Jag har sagt att om ingen annan lösning av detta problem föreligger än att vi måste införa någon form av grundbidrag är jag för min personliga del — vilket jag tror också gäller det parti jag representerar — beredd att acceptera detta.

Herr talman! Partistödsdebatten är inte ny för kammaren och inte heller förhistorien till partistödet. Jag kan därför koncentrera mitt inlägg till dagens situation. Men jag vill gärna säga till herr Adamsson, med anledning av att han redogjorde för relationen mellan partistödet och partiernas procentuella andel av valmanskåren, att den relationen egentligen är ganska ointressant, därför att den gemensamma grundkostnad som partierna har är just den kostnad de har för att försöka åstadkomma en förändring i den procentuella andelen av valmanskåren och för att få nya mandat. Jag vill också gärna säga, eftersom principen om partistöd eller ej har diskuterats, att jag personligen fortfarande tillhör dem som är emot ett samhälleligt stöd till politiska partier. Jag tror nämligen att det i en levande demokrati som vår finns väldigt många människor som är intresserade av att arbeta för och också ekonomiskt satsa på det politiska parti som de tror bäst kan företräda deras intressen och bäst påverka samhällsutvecklingen i en gynnsam riktning. Nu finns emellertid detta partistöd, och riksdagen har beslutat att ett kommunalt — såväl landstingskommunalt som primärkommunalt — partistöd kan utgå. När nu detta kommunaia partistöd finns är det enligt mitt förmenande ett rimligt krav att det utformas på ett rättvist sätt. Den nuvarande konstruktionen är helt orimlig — en konstruktion som ger kommunerna rätt att besluta om kommunalt partistöd skall utgå men som ålägger kommunerna och landstingen att vid utbetalande av eventuellt partistöd följa en norm som gynnar de större partierna och missgynnar de mindre. I motionen 549 har vi motionärer redovisat några siffror, som belyser orättvisorna när det gäller det landstingskommunala stödet. De exemplen skulle kunna mångfaldigas. Jag skulle gärna vilja lämna några aktuella siffror som avser årets situation. Siffrorna för det landstingskommunala stödet i Östergötlands län — ett län som jag väl känner till — visar att i år erhåller moderata samlingspartiet 60 000 kronor, centerpartiet 114 000 kronor, folkpartiet 66 000 kronor, socialdemokraterna 270 000 kronor och vänsterpartiet kommunisterna 12 000 kronor. Nu är detta inte på något sätt ett extremt exempel. Jag kan nämna siffror som avser Västernorrlands län: där erhåller moderata samlingspartiet 18 000 kronor mot socialdemokraternas 228 000 kronor. Det är sådana jämförelser som enligt min mening på ett utomordentligt sätt illustrerar de orättvisa förhållanden som i dag råder. En ändring måste därför komma till stånd — och den måste komma till stånd skyndsamt. Dessa förhållanden ligger till grund för den motion som herr Brundin och jag har väckt. Motionen syftar till införandet av ett grundbidrag, som skulle ge större rättvisa åt partierna än det nuvarande partistödet ger. Vi har i vår motion föreslagit att man inom ramen för nu utgående bidrag skulle låta 50 procent utgå som grundbidrag och resterande som rörligt bidrag. Det åstadkommer i och för sig inga revolutionerande förändringar. Moderata samlingspartiet skulle i Östergötland i så fall få 82 000 kronor mot nu 60 000, centerpartiet 109 000 mot för närvarande 114 000, folkpartiet 85 000 mot 66 000, socialdemokraterna 188 000 mot nu 270 000 och vänsterpartiet kommunisterna 58 000 mot 12 000 för närvarande. Det föreligger fortfarande väsentliga skillnader mellan de stöd partierna skulle erhålla, men relationen blir i alla fall rättvisare än den nu är. Jag skulle gärna vilja säga till socialdemokraterna att om man i ett landsting kan få 106 000 kronor mera i landstingsbidrag än moderata samlingspartiet får enligt det här förslaget, är det fortfarande ett mycket generöst bud från moderata samlingspartiets sida. Vi har, herr talman, i motionen påpekat att utformningen av det kommunala partistödet inte får bli sådan att grundbidrag kan utgå till tillfälliga grupperingar. Sådana förekommer ofta vid primärkommunala val, och partistödet får givetvis inte stimulera till särlistor av olika slag, lika litet som partistödet får bidra till att bevara en viss partistruktur i samhället. Utskottsmajoriteten föreslår att det skall göras en översyn av lagen om kommunalt partistöd. Mot det har jag ingenting att erinra, men det skall, herr talman, vara en översyn som sker så snabbt att förslag till ändrade regler kan föreläggas nästa års riksdag. Även detta uppskov med ett beslut innebär att de nuvarande orättvisorna får bestå, varför uppskovet absolut inte får bli längre än vad som oundgängligen är nödvändigt. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen till konstitutionsutskottets betänkande nr 28.

Herr talman! Det är ju alltid möjligt att i olika lägen konstruera svårigheter på det sätt som herr Johansson i Trollhättan gör här. Personligen kan jag inte inse varför man nödvändigtvis behöver koppla ihop frågan om ett grundbidrag på 1 miljon kronor till i riksdagen representerade partier med en utredning om utformningen av det framtida kommunala partistödet. Herr Johansson tar sedan upp en diskussion angående det kommunala partistödet, där han pekar på de svårigheter som även vi motionärer har pekat på. Det är därför vi accepterar att det skall göras en utredning angående utformningen av det kommunala partistödet. Det är bara det att i konstitutionsutskottets betänkande nr 28 har reservanterna krävt att man till 1972 års riksdag skall kunna lägga det förslaget. Det skall inte bli så att den här frågan begravs i en utredning så att orättvisorna skall konserveras under en följd av år. Jag är helt medveten om svårigheterna på det kommunala planet, men jag tycker att man skall kunna lösa de svårigheterna till 1972 års riksdag.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan säger att det är många som har ändrat mening sedan 1965. Det har han alldeles rätt i. Det sades en väldig massa konstiga saker om partistödet när det infördes. Det vet jag rätt väl eftersom jag under 1964 hade en rad debatter landet runt just om partistödet och de förslag som hade väckts i boken ”Vår fattiga politik”. När propositionen kom 1965 kritiserade jag regeringen för att den avvisade tanken på grundbidrag och folkpartiet för att man där på sina håll avvisade principen om statligt partistöd. Sedan dess har folkpartiet utvecklats i rätt riktning. Det står nu nästan enigt bakom tanken på partistöd. Socialdemokraterna har däremot inte utvecklats — förrän möjligen i dag för att få med vpk på voteringen — utan år efter år sagt nej till tanken på grundbidrag. Om det därför var rimligt att för fem år sedan kritisera både regering och opposition så är det nu från samma utgångspunkter rimligt att kritisera enbart regeringen. Det är vad som har hänt sedan 1965.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan talade om att man ”syftar till” att ha ett förslag till 1972 års riksdag. Om utskottsmajoriteten hade sagt ifrån det i sin skrivning, hade mycket av den diskussion som vi har fört i dag varit onödig. Nu är inte detta utsagt, och det är därför som vi motionärer och även reservanterna kräver att riksdagen i dag skall fastslå att det skall utsägas att förslaget skall vara klart till 1972.